Herr talman! Statsrådet Palme må vara en betydelsefull och inflytelserik person i alla sammanhang som handlar om radio och television — han är ju t.o.m. så viktig att radiooch TV-frågorna måste följa honom på hans vandring mellan departementen. Men i ett avseende får jag hoppas att han icke får något inflytande, nämligen som förebild för Sveriges Radios referenter, ty skulle Sveriges Radios referenter börja referera som herr Palme gjort i dag blir de inte bara anmälda för utan också prickade av radionämnden. Herr Palme står och låtsas som om vi från högerhåll och också från folkpartihåll plötsligt i dag lägger en annan innebörd i begreppet frihet i etern än vi gjort tidigare. Vi skulle ha blivit undervisade av herr Hedlund. Detta, herr talman, är icke sant. Det har aldrig i denna kammare, från högerns eller folkpartiets sida, talats om frihet i etern på annat sätt än i dag med alla de begränsningar av teknisk och ekonomisk natur som vi nu berört. Detta har vi talat om även vid alla tigare diskussioner i denna fråga. Herr Palme har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera i protokollen. Vad beträffar herr Palmes resonemang om pressen i slutet av hans anförande hinner jag inte gå närmare in på det. Det är litet egendomligt att höra en monopolist av renaste vatten uttala farhågor för något slags delmonopol i pressens hand. Men jag skulle vilja råda herr Palme att låta sig informeras av någon av sina många medarbetare om hur av pressen samägda företag kan organiseras. Jag kan föreslå Tidningarnas Telegrambyrå AB som lämpligt studieobjekt. Detta företag är samägt av pressen och det är så organiserat, att ingen tidningskung, ingen grupp av tidningar kan få något dominerande inflytande. Självfallet skulle också ett radiooch TV-företag, som helt eller delvis ägs av pressen, kunna organiseras på samma sätt.

Herr talman! Herr Palme började plötsligt tala om att högern och folkpartiet skulle äga — om jag hörde rätt — 80 procent av den svenska pressen. Folkpartiet äger inga tidningar! Herr Palme har i ett tidigare anförande sagt att den propå, som jag framställt om tidningsinflytande i ett fristående företag, var ett »skamlöst förslag» — ett sådant där förtjusande uttryck som herr Palme gärna använder om sina motståndare samtidigt som han är hyperkänslig för den kritik som drabbar honom själv. Vem har sagt att det skulle vara en fördelning som motsvarar upplagorna? Fördelningsfrågan och frågan om vilka andra intressen som jämte pressen skulle komma in i bilden, är naturligtvis öppen. Hela herr Palmes argumentation på den punkten är att han målar upp en vrångbild av de tankar vi företräder och sedan attackerar denna vrångbild. Detsamma gäller andra av herr Palmes argument. För det första vill jag påpeka att vi klart sagt ifrån att det fristående företagets organisation skall vara sådan, att några enskilda ekonomiska intressen inte kan göra sig gällande och få inflytande på programmens utformning. Vi kan mycket väl diskutera olika slags utformning — vilket inflytande t.ex. pressen och folkrörelserna skall ha, om det skall vara statlig insyn etc. Men låt oss då diskutera dessa problem, herr Palme, så att vi slipper höra klyschor, så att vi slipper debattera ståndpunkter som vi inte har intagit. För det andra vill jag framhålla att vi klart sagt ifrån att reglerna för programverksamheten såväl för Sveriges Radio som för ett fristående företag bör vara likartade dem som nu gäller, ställa samma krav på opartiskhet o. s. v. Vi har klarlagt att reklaminslagen skall komma in mellan programmen enligt vissa regler. Herr Palme vet mycket väl att ett sådant system går att konstruera. För det tredje vill jag understryka, att det inte är fråga om något kommersiellt monopol — det finns inga avsikter att skapa en starkt vinstgivande verksamhet. Från konsumenternas synpunkt leder verkligen vår linje inte till något monopol utan till konkurrens: det blir bättre möjligheter att välja mellan olika program, programmen blir mer allsidiga. Från de anställdas synpunkt — som ju heller inte är alldeles oväsentlig — blir det inget monopol, men rörelsefriheten blir större än den nu är. De anställda blir inte beroende av en enda arbetsgivare. Jag kan inte hjälpa, herr talman, att jag måste återkomina till reklamfinansieringen. Herr Hedlund gav ett besked på denna punkt, men jag fick inget besked av herr Palme. I stället säger herr Palme: Det har inte kunnat visas att reklam leder till att priserna på va ror blir lägre. Ja, jag kan inte gå in på den nationalekonomiska delen av problemet, ehuru det är frestande. Men om herr Palme verkligen har denna uppfattning, varför skall den då bara gälla radio och TV och inte över huvud taget? Om reklamen är en onyttig företeelse, så måste man ju försöka komma till rätta med saken i alla sammanhang! Resultatet skulle naturligtvis annars bli en prisuppressning. Detta är en så fantastisk tanke att den inte förtjänar någon diskussion. Att stå som herr Palme här i andra kammarens talarstol och säga, att reklamen inte har visat sig kunna ha någon prisnedpressande effekt är verkligen, herr talman, ett sätt att argumentera som visar hur svag herr Palmes position är. Låt mig, eftersom herr Palme hänvisade till Storbritannien, säga följande. Visst förekom det i Pilkington-rapporten kritik mot det system som nu är infört i Storbritannien. Visst fanns det inom det brittiska labourpartiet från början en ytterligt skeptisk, för att inte säga avog, inställning till det system som man nu har i Storbritannien. Men hur är läget nu? Det fanns helt enkelt ingen rekommendation i Pilkington-rapporten om att man skulle avveckla det nuvarande systemet i Storbritannien. Den nuvarande brittiska re geringen — hur länge den nu sitter, men den kanske klarar sig litet längre än den herr Palme tillhör — har inte den bittersta avsikt, om jag är rätt underrättad, att återgå till den ordning man hade tidigare. Den nuvarande ordningen har väsentliga fördelar, vilka numera också erkänns från BBC:s sida. En livligare samhällsbevakning är en effekt av konkurrensen. En annan är incitament till uppryckning av det tidigare monopolföretaget i Storbritannien. Det finns fortfarande nackdelar i det brittiska systemet, men dessa tror jag vi kan undvika här hemma genom att dra lärdom av erfarenheterna i England. Slutligen vill jag ställa ytterligare en fråga till herr Palme. Såvitt jag kunde höra nämnde inte herr Palme med ett ord den kritik, som jag riktat mot den mastodontorganisation på nyhetsförmedlingssidan som är tilltänkt i den organisationsplan som nu föreligger. Är det verkligen så, att utbildningsministern i Sverige inte kan se några som helst farhågor förknippade med att i en mans hand såsom chef för en »body» på 200—250 människor lägga allenaavgörandet hur detta medium i nyhetsförmedlande syfte skall utnyttjas?
Herr talman! Bara några få punkter. Herr Palme sade att jag hade riktat våldsamma anklagelser mot den svenska socialdemokratin i samband med TV-politiken. Jag har inte talat om den svenska socialdemokratin och allra minst på ett våldsamt sätt. Jag har anklagat herr Palme så till vida, att jag har påstått, att han har skött frågan om färg-TV på samma progressiva sätt som han skötte vägarna under sin tid i kommunikationsdepartementet, d.v.s. med resultatet status quo och stagnation. När herr Palme säger att vi nu har upptäckt vad frihet i etern innebär, vill jag framhålla, att herr Palme även på den punkten är efter sin tid, eftersom det är länge sedan vi i denna kammare konstaterade, att friheten i etern på grund av tekniken är mycket relativ. Jag vill tillägga, när man här talar om det kusliga perspektivet med direkta satellitsändningar in i våra mottagare, att jag under en föredragning i fjärde avdelningen direkt hos experterna frågat om detta är möjligt på teknikens nuvarande ståndpunkt. Jag fick ett kategoriskt nej till svar. För närvarande är det inte möjligt. Man behöver inte göra det värre än det är. Slutligen vill jag konstatera, att efter den senaste omorganisationen av Sve riges Radio och TV innehas 60 procent av aktierna av folkrörelserna, 20 procent av näringslivet och 20 procent av pressen. Pressen har ingen plats i arbetsutskottet. Regeringen utnämner en plus fem ledamöter av de elva ledamöterna, alltså majoriteten och däribland även ordföranden.

Herr talman! Först en liten replik till herr Ståhl, som envisas med att intala kammaren att det råder stagnation på alla de områden där statsrådet Palme har verkat. Jag vet inte om kammarens ledamöter har det intrycket eller om möjligen herr Ståhl är rätt ensam om att tycka så. Det har verkligen inte varit stagnation på detta område. Radiooch TV-frågorna har förts framåt på ett utmärkt sätt under de senaste åren. År 1966 var vi i statsutskottet — även herr Ståhl — överens om följande skrivning: »Av det sagda framgår att skäl talar för ett klarläggande och ett fixerande av tidpunkten för införande av färg-TV. Utskottet finner dock, att ytterligare analyser av såväl teknisk som samhällsekonomisk art erfordras, innan riksdagen binder sig för en bestämd tidpunkt. Riksdagsbeslutet måste dock komma i god tid och minst två år före införande av färg-TV.» Herr Ståhl kan inte ha glömt detta uttalande, som vi var överens om. Det har ännu inte gått 18 månader, och så kommer nu förslag om införande av färg-TV. Sedan vill jag säga ett par ord om finansieringen av färg-TV. I folkpartimotionen står följande: »Redan det höga priset på färg-TVapparater kan innebära stora uppoffringar för många hushåll — och de drabbas då dessutom av den extra avgiften. Det kan väl ändå inte vara så att staten skall eftersträva att förbehålla färg-TV för de välbärgade folkgrupperna.» Jag tycker att det är ett ganska cyniskt resonemang som folkpartiet för. Enligt folkpartiets uppfattning skulle man ha råd att skaffa sig färg-TV-apparat för cirka 3 000—4 000 kronor, men man skulle inte ha råd att betala 25 kronor i kvartalet för den extra favör som här kommer att tillhandahållas! Ett faktum är väl ändå, herr Wedén, att man inte får färgtelevisionen gratis! Jag anser att det vore oriktigt att inte ta ut någon extra avgift, eftersom kostnaden i så fall skulle komma att drabba alla dem som inte har råd att skaffa sig färg-TV-apparater. Ett sådant förfaringssätt skulle alltså innebära att dessa skulle vara med och betala kalaset. Om man valde den vägen, d.v.s. att skjuta finansieringsfrågan på framtiden och slå ut kostnaderna över hela linjen, såsom folkpartiet föreslår, skulle detta utan tvivel innebära att färgtelevisionen bleve en mycket impopulär sak. Vi fördubblar ju inte licensavgiften, vilket man gjorde i England, men jag tycker att alla skäl talar för att de familjer som har råd att lägga några tusenlappar på bordet för inköp av en färg-TV-apparat också utan subventioner från andra TV-tittare skall kunna stå för den blygsamma kostnad som är förknippad med reformen.
Herr talman! Jag vet inte om herr Ståhl menar det han sade som beröm eller inte. — Han har emellertid en egendomlig uppfattning om status quo, det totala stillaståendet. Jag har ingen anledning att beröra vad som hände eller vad som icke hände när jag var kommunikationsminister, men jag tror att vi byggde vägar och gator för sammanlagt 4 miljarder kronor under de åren, varav en väsentlig del naturligtvis belöpte sig på kommunerna. Vidare införde vi högertrafik. Man kan visserligen tycka att detta var ett dåligt resultat, men det kan väl ändå omöjligen vara ett totalt status quo! Jag tycker för övrigt att vi har genomfört rätt mycket vägbyggande i landet. Samma är förhållandet när det gäller radion och televisionen. År 1956 hade vi ett radioprogram här i landet med begränsad sändningstid. Sedan dess har vi fått först ett andra radioprogram och så småningom även ett tredje. Vi har infört TV 1-programmet, och vi får nu en andra kanal i TV samt färg-TV. På bara 14 år har denna utveckling skett! Nu säger herr Ståhl att det har rått status quo, att ingenting har hänt, utan att det har varit ett totalt stillastående. Det är klart att det här gäller en definitionsfråga som jag överlåter åt herr Ståhl att fundera på. Två talare var här mycket oroade över att jag hade konstaterat att herr Hedlund på ett så effektivt sätt avlivat frasen om frihet i etern. De sade att de aldrig använt denna fras, att de aldrig uttalat någonting sådant och att de aldrig sagt att det förelegat så många reservationer. Vem polemiserade herr Hedlund emot då? Vad är det då han avsåg? De som har talat om frihet i etern måste vara högermän och folkpartister och med dem lierade grupper. Det är klart att det i vissa fall har smugit sig in en del reservationer, men propagandafrasen har alltid varit frihet i etern. Det är bra om den är borta från och med dagens debatt. Jag vill vidare beröra vad herr Wedén här sagt. Han säger att jag ondgör mig över reklamen och menar att om reklam inte skall finnas i TV bör den egentligen inte finnas alls. Vad jag har tagit upp är det orimliga påstående, som de borgerliga försöker inge allmänheten tron på, att en kommersiell TV på något egendomligt sätt skulle vara gratis och att den skulle betalas av ingen, d.v.s. att konsumenterna inte skulle betala den. I detta läge har jag sagt att det är ett orimligt påstående och att reklamen skall betalas som allt annat. Jag har sagt — och det vidhåller jag — att reklamen kan ha många fördelar såsom introducerandet av varor, distributionseffekter och annat. För enskilda varor kan den naturligtvis ha en prissänkande effekt. Men vad jag har sagt är att det inte finns något bevis för att reklamen totalt sett får en prissänkande effekt för konsumenterna — och detta vidhåller jag. Herr Wedén säger vidare att man vill ha ett så fredligt kommersiellt företag. Det skall bara finnas litet TV-annonser mellan programmen, och de skall inte påverka dessa. Herr Wedén, det är detta som är det vilseledande, det farliga. Det kommersiella system som högern och folkpartiet företräder har ingen vidare framgång ute på kontinenten. Där har man behållit ett allmännyttigt företag — ett eller två — men släppt in reklamen på vissa strikt kontrollerade block, avskilda från Öövriga program. Men herr Wedén säger att man kan tänka sig att reklamen skulle kunna föras in mellan programmen. Det har emellertid visat sig att om 200—300 miljoner kronor skulle sättas in i TV-reklam mellan programmen, så är det ofrånkomligt enligt erfarenheterna, framför allt i Amerika, att man då också börjar intressera sig för vad som finns i programmen på ömse sidor om den där snutten, ty man vill ju ha största möjliga antal tittare. Man vill ha tittare som är på gott humör och lämpligt inställda för att motta budskapet. Det är ett mycket begränsat budskap, ty det är ju huvudsakligen ett mycket begränsat antal märkesvaror som det reklameras för i TV. Då kommer också kraven på ett inflytande på programmen. Nu drar sig herr Wedén mer och mer ur tanken på ett av pressen ägt kommersiellt TV-företag. Men ännu så sent som i telefonprogrammet, när han entusiasmerades av att ha missuppfattat herr Hedlund, påstod han att herr Hedlund alldeles uppenbart inte var emot ett företag som kontrollerades av den svenska pressen. Han missuppfattade tydligen herr Hedlund där igen. Men i dag får pressen spela en mycket mera undanskymd roll. Att jag reagerade hårt mot detta berodde på att jag ansåg det vara en särskilt dålig variant av det kommersiella systemet, ty den mäler samman en koncentration inom tidningsvärlden, den mäler samman en nödvändig bevakning mellan olika media och den markerar den politiska ensidigheten hos ägarna. Att mina argument skulle ha påverkat herr Wedén så att han nu befinner sig på reträtt på den punkten vågar jag inte ha någon förhoppning om, men om andra argument påverkat honom så att han befinner sig på reträtt, hälsar jag detta med glädje. Herr Wedén tog slutligen upp frågan om det nuvarande företagets organisation och de planer som föreligger. Jag åhörde herr Wedéns första anförande men glömde bort att bemöta en del av det. Herr Wedén tycks inte ha satt sig in i hur detta företag är tänkt att fungera. Han påstår att det skulle finnas en gemensam =<teaterledning. Såvitt jag minns står det precis motsatsen i propositionen. Han utmålar faran av att ha en gemensam musikavdelning. Där har vi gått på en koncentration av resurserna, det är riktigt, men 70—80 procent av musikutbudet i Sveriges Radio kommer från ljudradion. Det måste vara så. De stora kostnader som är förenade med en symfoniorkester gör det omöjligt att ha flera musikavdelningar. Naturligtvis är det dock möjligt att ha enskilda musikinslag. Herr Wedén påstår att man skulle ha ett centraliserat engagemang av folk med bara en arbetsgivare. Det står klart i propositionen att vad man tänker på är ett lönetekniskt kontor med frihet för kanalcheferna och andra att söka sig de medarbetare som de finner lämpligast. Beträffande nyhetsförmedlingen har vi sagt att vi av kostnadsskäl inte kan ha två nyhetsredaktioner för insamlande av de rena nyheterna, de korta bulletinerna, men däremot skall tävlan förekomma i fråga om nyhetskommentarer, nyhetsbevakning i större sammanhang etc. Det finns nackdelar med detta system, men det är fel att utmåla det som en fruktansvärd fara och samtidigt, som en annan talare — från högern eller folkpartiet — gjorde, utmåla TT som något så förträffligt. TT är en central nyhetsinsamlingsinstitution för hela den svenska pressen. Det är en kostnadsfråga om man skall ha flera sådana redaktioner. Några skräckskildringar finns det emellertid ingen som helst grund för. Vi får pröva hur systemet kommer att fungera. I denna centrifugala organisation spelar — och det glömmer folkpartiet alltid bort — en decentralisering till distrikten en utomordentligt väsentlig roll. Folkpartiet vill ha två centrala företag i Stockholm, varav ett kommersiellt företag.

Herr talman! Herr Palmes argumenteringskonst tarvar ytterligare någon belysning. Han säger att eftersom uttrycket »frihet i etern» har förekommit måste det ha kommit — han använde ordet »måste», jag har ordagrant antecknat det — från högern eller folkpartiet. Om herr Palme har läst eller hört en slarvig formulering någonstans — vilket jag också har gjort — måste den alltså ha kommit från högern eller folkpartiet här i riksdagen. Jag måste säga att det är ett häpnadsväckande påstående! Herr Palme säger nu beträffande färg TV att vi har tagit ledningen före de övriga nordiska länderna. I höstas sade herr Palme att vårt val stod mellan detta å ena sidan och bättre åldringsvård och högre u-hjälp å den andra. Det yttrade faktiskt herr Palme. Jag bara konstaterar att den argumenteringen tydligen passade då men inte nu. Beträffande vägpolitiken vill jag inte fördjupa diskussionen, jag kan bara hänvisa till vederbörande huvudtitel under de år som herr Palme kontrasignerade den.

Herr talman! Jag måste be att få korrigera utbildningsministerns referat en gång till. Nu säger han sig ha hört att jag — och kanske också någon annan — har gett uttryck för oro över att herr Palme noterat att herr Hedlunds undervisning har fått den effekten att vi nu talar om eterns frihet på ett annat sätt än tidigare. Det var inte så, herr Palme. Min oro gäller någonting helt annat, nämligen det förhållandet att ett ansvarigt statsråd anser sig kunna återge den tidigare debatten utan den minsta anknytning till verkligheten. Vad herr Wedén har sagt, vad herr Turesson, herr Ståhl och jag har sagt i dag om eterns frihet och dess nödvändiga begränsningar är exakt detsamma som vi sagt vid alla andra tillfällen. Här har inte skett någon ändring efter herr Hedlunds s.k. undervisning. Vi använder samma uttryckssätt i dag som vi har gjort tidigare. Det som oroar mig är att herr Palme — som måste känna till denna debatt, så väl beläst som han uppenbarligen är — trots att han vet att han refererar falskt, ändå gör detta. Jag vill i den hyfsade debattens namn tillägga att det är riktigt som herr Wedén säger att debattläget blir svårare om herr Palme inte alls vill ut med språket om hur han tänker sig den kommande finansieringen, om han är benägen eller inte benägen att ta med reklampengar för finansieringen av radio och TV. Debattläget blir ännu svårare om herr Palme dessutom från gång till gång anser sig fullständigt fritt kunna konstruera ett referat av vad hans meningsmotståndare har sagt.

Herr talman! Herr Palmes resonemang om reklamens inflytande på priserna blir alltmer intressant. Nyss kunde han sträcka sig så långt som till att han visserligen inte trodde att reklamen hade någon prissänkande effekt men att den inte heller hade någon prishöjande. Jag delar inte den uppfattningen. Men för resonemangets skull just nu, herr Palme, accepterar jag detta hans omdöme i den fråga vi diskuterar. Ty om reklamen varken har prishöjande eller prissänkande effekt blir onekligen, även enligt herr Palme, de reklaminkomster som kan komma för finansiering av radiooch TV-verksamhet ett reellt alternativ till höjning av licensavgifterna och ett för radiolyssnarna och TV-innehavarna fördelaktigare alternativ. Statsrådets resonemang på den punkten ger mig helt och hållet rätt i den fråga vi nu diskuterar. I andra avseenden i fråga om reklamen tror jag fortfarande att han har fel. Det är typiskt att herr Palme från början glömde bort min kritik mot mastodontredaktionen på nyhetssidan. Det var den som var det huvudsakliga när jag talade om svagheterna i den organisationsplan som föreligger. Nu säger herr Palme: Men det är ju ungefär detsamma som TT har, och det har varit till stor tjänst för den svenska pressen. All right, då kan ju TT bli till lika stor tjänst även för två från varandra helt fristående organisationer när det gäller att behandla nyhetsmaterialet. Varför dubblera TT? Vad herr Palme gjorde i sitt senaste inlägg var i själva verket att bekräfta att det är hans avsikt att vi skall få denna mastodontorganisation på nyhetssidan inom Sveriges Radio och TV, som just ur synpunkten att få objektivitet i informationsflödet är en ytterligt betänklig sak.

Men den brittiska labourregeringen gör inte det, eftersom man konstaterat att fördelarna med det nya systemet överväger nackdelarna.
Herr talman! Vad beträffar det sista herr Wedén sade vill jag bara konstatera att bl.a. Collin Wilson i sin bok om de manipulationer som ledde fram till kommersiell TV sagt, att det är så enorma privata kapitalintressen som förankrar sig i kommersiell TV, att det är utomordentligt svårt att lyfta ut dem. Labourregeringen gjorde den goda insatsen att den var med och såg till att de kommersiella intressena icke fick den tredje kanalen. Det har talats om en mastodontorganisation på nyhetssidan. I propositionen förde jag ett mycket omfattande resonemang för och emot en gemensam nyhetsredaktion. Men jag framhöll i propositionen att vi av kostnadsskäl måste satsa på en gemensam nyhetsredaktion för de korta bulletinerna, delvis av samma typ som TT:s. Därmed skulle man kunna satsa desto mer av potten på nyhetskommentarer, nyhetsbevakning i litet större sammanhang, reportage o. d. Jag sade också att denna fråga fick prövas när vi vunnit erfarenheter av hur denna ordning fungerar. Det var en av de punkter där jag höll möjligheterna öppna för att erfarenheten skulle få utvisa vad som är bäst. Nu bygger man upp en gemensam nyhetscentral, och jag hoppas att den skall fungera väl, men det får erfarenheten utvisa. Det väsentliga är ju att vi har kvar friheten när det gäller kommentarer och bevakning och sådant. Nu erkänner man att det inte går att anföra några bevis för att reklamen har en prissänkande effekt på konsumentpriserna totalt sett. Men man säger att konsumenterna ändå inte behöver betala den höjning av varukostnaderna som reklam-TV förorsakar. Det har vi inte sett ännu. Jag tror att den kostnadshöjningen kommer att synas på konsumentpriserna, men det är ett av de ting som reklamutredningen skall undersöka. Till sist, herr talman, vill jag konstatera att det enda som satte litet futt på denna eftermiddags debatt var min beskyllning mot de borgerliga för att vilja ha frihet i etern, en beskyllning som jag grundade på hundratals tidningsledare, resolutioner och liknande som jag läst. Då blev de mycket indignerade och tyckte att det verkligen var fult gjort av mig. Ail right, jag konstaterar då att ni inte vill ha frihet i etern. Låtom oss då gemensamt och samfällt i denna debattens slutminut ge begreppet frihet i etern en hederlig och slutgiltig begravning.

Herr talman! Herr Palme var mycket kritisk mot mig och jämförde mig negativt med olika kolleger när det gällde min ståndpunkt i reklamfrågan. Låt mig då bara säga till herr Palme att han inte borde vara okunnig om att reklamen verkar underlättande på produktion i stora serier, att reklamkostnaden är en del av distributionskostnaderna och att om man inte har den ena distributionskostnaden så får man ha den andra. Herr Palme borde därför inse att reklamen är en del av ett system som möjliggör den produktion i stora serier — och därför till relativt låga kostnader — som vi alla njuter gott av. Det är, herr Palme, inte så egendomligt att reklamen utan prishöjning kan ge inkomster till täckning av t.ex. kostnader för TV-program, vilket Ni tycks anse omöjligt — jag har sett ett par uttalanden förut enligt vilka det för tittarna kan komma på ett ut om man betalar genom avgifter eller genom reklam. Nej, herr statsråd, även om reklamen inte sänker priserna, vilket jag inte skall diskutera nu — det gör den i många fall — så kommer det ju, som herr Wedén påpekade, om reklamen inte höjer priserna in en inkomst som beror på den samhällsekonomiska effekten av att man har en distributionsfrämjande anordning med relativt låga samhällsekonomiska kostnader. TV-reklamen har ju relativt låga samhällsekonomiska kostnader. Det är av den anledningen jag tänkt ställa en fråga till herr Palme.

Ni må tolka hans uttalanden hur Ni vill, men jag vill i alla fall framföra följande förslag. Låt Sveriges folk pröva möjligheten av reklam i TV! Låt folk se hur det tar sig ut i verkligheten. Det är bättre än alla dessa spekulationer. Fråga sedan Sveriges folk: Önskar ni bevara reklamen i TV och ha en avgift på låt oss säga 150 å 170 kronor om året, eller önskar ni avskaffa reklam i TV och ha en avgift på ungefär 400 kronor om året? Detta tror jag skulle bli ungefär den praktiska frågeställningen. Låt Sveriges folk självt pröva på och avgöra vilket av dessa alternativ man föredrar. Låt Sveriges folk självt avgöra hur stora nackdelarna skulle bli. Beträffande labourregeringen tror jag att herr Palmes tolkning kan ifrågasättas.

Herr talman! Eftersom herr Ohlin frågar måste jag svara, även om det är sent. Nu säger herr Ohlin att herr Hedlund var intresserad av reklam i TV. Men vad sade han? Jo, han tyckte illa om den, och det framhöll han flera gånger. Han sade att man kanske blir tvungen att införa reklam i TV om det blir för dyrt på annat sätt, men härom kan man väl inte uttala sig förrän det kommer till stånd en utredning i frågan. Detta försöker herr Ohlin utmåla som ett livligt intresse, och man får nästan en inblick i hur mittenromansen är, om nu detta skall vara ett stort intresse. Låt oss efter ett antal år när reklamutredningen är klar se om vi får några argument för reklam i TV och om herr Ohlins nationalekonomiska visdom håller, som jag inte skall trötta kammarens ledamöter med att diskutera nu. Jag tror att det blir dåliga argument för reklam-TV och tycker liksom herr Hedlund illa om reklam i TV. Det är mycket möjligt att vi kan finna andra och mera konstruktiva vägar för att klara problemet, men nu har herr Hedlund gått hem och jag står inte här för att försvara hans intressen. Först försöker ni misstolka vad han sagt och göra gällande att han är för ett av pressen ägt kommersiellt företag, men den tanken har definitivt avlivats i dagens debatt. Herr Wedén hade fullständigt fel i sitt svar i radio, och det är bra det. Nu försöker ni skildra herr Hedlund som enormt intresserad av reklam i TV. Han har som sagt gått hem nu, men han har inte yttrat detta utan framhållit att man kan bli tvingad ta reklam-TV i en viss situation. Låt oss vänta på utredningen. Nu har vi lagt en sådan grund för Sveriges Radios ekonomi att vi inte behöver ha någon hets i denna fråga utan kan låta utredningen arbeta i lugn och ro.

Herr talman! Jag vill i korthet framföra en synpunkt på frågan om färg-TV som inte har berörts i debatten. Samtliga talare har varit positivt inställda till införandet av färg-TV enligt den tidsplan som regeringen har föreslagit. Herr Lindahl talade t.o.m. om en stor reform. Jag är däremot mycket tveksam om det ur olika synpunkter är riktigt att nu satsa på färg-TV. Alla vet att varje samhälles resurser är begränsade och att det är nödvändigt med en viss prioritering vid satsningen av tillgängliga resurser. Vi har stora eftersatta behov i vårt samhälle av bostäder, daghem, vårdresurser och inom miljöpolitiken. Det är givet att färgade bilder i TV kan vara roligt att titta på. Det kanske förhöjer värdet av vissa inslag såsom naturfilmer, historiska skådespel och konstprogram. Däremot är det knappast något positivt om vi får se rödbrusiga eller vitbleka partiledare eller andra koryféer i färg. Jag tror att svart-vitt räcker. Investeringar för färg-TV är knappast det mest angelägna just nu. Visserligen kan det sägas att de direkta kostnaderna för Sveriges Radio inte är så värst stora — det rör sig om cirka 40 miljoner under sex år — men de totala samhällskostnaderna är mycket större. Det beräknas i propositionen att det blir en merutgift för apparatköp som kommer att uppgå till mellan 11 3 miljarder kronor. Dessa pengar kunde användas bättre. För dem skulle man kunna få t.ex. mellan 100000 och 160 000 nya daghemsplatser, om man räknar med en kostnad av 15 000 kronor per daghemsplats. Jag tycker det är en bättre användning av pengarna. Mot detta resonemang görs två invändningar. För det första att det inte handlar om alternativa användningssätt av våra resurser. Vad man sparar på att inte införa färg-TV skulle inte kunna användas för samhälleliga ändamål. Denna invändning är inte hållbar. Samhället har möjlighet att bl.a. genom budgeten åstadkomma en prioritering. För det andra invänds att de enskilda konsumenterna själva bör bestämma hur de vill använda sina pengar. Den som vill ha färg-TV får köpa sådan, och den som vill ha daghemsplatser får skaffa sig sådana. Inte heller det resonemanget håller. Många människor har, som redan framhållits i debatten, inte råd att skaffa sig en dyrbar färgtelevisionsapparat. Vidare förekommer det en mycket stark reklam för färg-TV. Det är inte bara de stora TV-fabrikanterna som bedriver den. Som vi hörde i herr Ståhls anförande förekommer sådan reklam också på andra håll, även pressen och andra massmedia bedriver den. Konsumenterna påtvingas i själva verket en ny statussymbol. Vidare är det lätt att uttrycka efterfrågan på nya TV-apparater i handeln. Det är svårare att uttrycka efterfrågan på kollektiva nyttigheter, såsom ren luft, rent vatten, vård o.s.v. Verklig valfrihet för konsumenterna finns i själva verket inte. Högern och folkpartiet framhärdar i debatten i sin attack på monopolradion. De betraktar radiooch TV-programmen som ett slags varor. Det är enligt min mening en helt felaktig grundsyn. Ordet monopolradio som har använts här är intet annat än en klyscha. Vad högern och folkpartiet vill är att skapa ett de stora monopolens TV-bolag. Påståendet i reservation nr 1 att det föreslagna nya företagets styrelse och fi nansiärer inte får något inflytande över programverksamheten håller inte för en granskning. Även förslaget om reklamfinansiering förs på nytt fram. Detta avslöjar de verkliga avsikterna bakom de förenade högeroch folkpartiförslagen. Reklamfinansiering av radiooch TV bolag betyder möjligheter för de privata finansintressena att bojkotta dessa företag. De intressena avgör väsentligen om företagen skall leva vidare och påverkar helt naturligt därigenom programpolitiken. Den makten skall vi inte ge storfinansen. För övrigt — och det är en helt avgörande synpunkt på denna fråga — har vi inte för litet reklam i detta land utan för mycket. Det finns ingen anledning att öka reklamkostnaderna. Det är rimligare att minska dem. Herr talman! Det är inte möjligt för mig att yrka bifall till propositionen, men däremot yrkar jag bestämt avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! Bara några få ord i anledning av tredje lagutskottets behandling av den motion jag väckt i denna fråga. Vi har ju haft en stor trafiksäkerhetskampanj, och den kommer att fortsätta. Sådana kampanjer behövs också. Men mot bakgrund av att trafiksäkerhetskampanjer genomförs kan man — som vi motionärer — finna det egendomligt att vem som helst som haft körkort i tre år får bli privatbillärare. Eleverna är i regel anförvanter till körkortsinnehavaren, men det kan även vara andra. Körkortsinnehavaren kan ge sig ut på vägarna och låta en elev övningsköra utan att det finns tillgång till dubbelkommando i bilen. I vissa fall har amatörläraren kanske inte ens möjlighet att komma åt handbromsen. Denna fråga var aktuell i större sammanhang förra året men observerades inte då i någon större utsträckning. Vi motionärer har därför funnit anledning att i år ta upp den till diskussion. Det verkar ju ologiskt att myndigheterna när det gäller yrkesmässigt bedriven bilförarutbildning kräver att det skall vara dubbelkommando på övningsbilarna, medan något sådant kommando inte behövs vid privat utbildning av det aktuella slaget. Dessutom är kontrollen även i Övrigt obefintlig vid privat övningskörning. Jag har stor förståelse för utskottets synpunkt att det kan vara svårt att tänka sig ett förbud mot privat övningskörning i glesbygderna. Men det finns ju inte bara glesbygd i vårt land. Framför allt i de större städerna och dessas omgivningar — där trafiken är omfattande — finns mycket stora risker ur säkerhetssynpunkt. Jag vill bara nämna att nu i vår har två dödsfall inträffat, som berott på dylik amatörmässig övningskörning. I örebrotrakten var det en person som övningskörde. Det hela slutade med en katastrof och ett dödsfall inträffade. I Uppsala omkom en man i 28-årsåldern annandag påsk. Han satt som passagerare och lärare bredvid sin övningskörande hustru. Av någon anledning körde hon tvärs över vägen — E 4 — och en kollision inträffade. Herr talman! Mot denna bakgrund finner jag det angeläget att understryka det som står i det särskilda yttrandet av herr Alexanderson m.fl., nämligen att inte bara rikspolisstyrelsen utan även trafiksäkerhetsverket har sin uppmärksamhet riktad på dessa problem. Jag hoppas detta innebär att dessa organ verkligen följer upp de här frågorna och undersöker om man inte i alla fall skall återkomma till problemet så snart som möjligt och få en reglering till stånd, helst i enlighet med de förslag som framförts av oss motionärer. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det svenska fisket har i dag betydande svårigheter att kämpa med. Framför allt är bekymren betingade av minskade avsättningsmöjligheter, vilket i sin tur i stor utsträckning beror på den förda kvicksilverdebatten. Det skulle finnas stor anledning att närmare belysa denna debatt, som har varit mycket överdriven och onyanserad och som har fått betydande psykologiska skadeverkningar, men jag skall, herr talman, avstå från att göra det nu och vill bara helt kort motivera de reservationer som är knutna till utskottsutlåtandet. Den andra reservationen avser begränsningen av bidraget med hänsyn till sökandenas ålder. Vi biträder alla i utkottet i princip jordbruksministerns förslag, att engångsbidrag skall utgå till fiskare som uppfyller de villkor som är föreskrivna och att dessa bidrag skall beskattas. Men vi har i reservationen följt ett yrkande som framställts i en motion, att bidragen skall utgå oberoende av sökandens ålder. Jordbruksministern har föreslagit att det skall ske en avtrappning i bidragsgivningen när det gäller fiskare som uppnått 60 år. Fiskare i åldern mellan 60 och 64 år skall enligt förslaget bara få tre fjärdedelar av bidraget och i åldern mellan 64 och 66 år halvt bidrag. Vi kan inte finna någon hållbar motivering för en sådan avtrappning. Det är klart att så som bidraget är konstruerat — som ersättning för inkomstbortfall — blir det lika besvärande för fiskare över 65 år som för andra. Vi tycker också att denna bestämmelse bara innebär ett onödigt administrativt krångel. Det är närmast anmärkningsvärt att jordbruksministern lagt fram detta förslag, som inte väckts av fiskeristyrelsen och som inte på något sätt har berörts av några remissmyndigheter. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2. Den tredje reservationen berör ett förslag som fiskeristyrelsen har tagit upp, nämligen statlig inlösen av fiskredskap i vissa fall. Detta förslag har jordbruksministern utan särskild motivering avvisat, och utskottsmajoriteten har följt honom i det avseendet. Men vi som står för reservationen tycker att det ändå finns fall som borde ge anledning till inlösen. Utöver den motivering som har anförts i motionen vill jag påpeka att det i vissa vattenområden används vissa redskap som inte passar någon annanstans. Som exempel kan jag nämna att man i den inre delen av Stockholms skärgård har skötar för fångst av strömming, vilka är direkt avpassade för de djup som finns där och inte kan användas på andra håll. I ett sådant fall tycker jag att inlösen borde vara motiverad. Vi har inte något konkret yrkande utan föreslår att Kungl. Maj:t ytterligare skall utreda denna fråga för att undersöka om det inte ändå i vissa fall finns möjlighet till ersättning. Slutligen något om den första reservationen, den som är blank. Den hänför sig till det förhållandet att departementschefen har föreslagit vissa grunder för ersättning till insjöfiskare — men för saltsjöfiskare har han begränsat dessa möjligheter i ganska stor utsträckning. Insjöfiskarna skall kunna erhålla ersättning dels om de fiskar i svartlistade vatten och angränsande vatten, dels, säger han, bör de erhålla ersättning när de fiskar i andra vatten som tillhör samma vattensystem, eftersom också fisket där har påverkats i hög grad av kvicksilverförekomsten. Detta är alldeles riktigt. Precis samma förhållande råder emellertid också vid kusten, inte minst vid östersjökusten. Men där, menar departementschefen, bör man endast ge bidrag till de fiskare som fiskar i svartlistade vatten. Jag kan inte se att det finns någon anledning att här särskilja saltsjöfiskare och insjöfiskare. Tyvärr har det av formella skäl inte varit möjligt att avge en motiverad reservation härvidlag, men den blanka reservationen innebär alltså att vi inte gillar utskottets uttalande att man inte vill gå med på att ge saltsjöfiskarna samma möjligheter till bidrag som insjöfiskarna. Departementschefens motivering tycks uppenbarligen vara den, att saltsjöfiskarna skulle ha större möjligheter än insjöfiskarna att fiska i andra vatten än svartlistade. Det kan ligga något i detta resonemang, men i de allra flesta fall har de det inte. Dels kanske de fiskar i arrenderade vatten och är helt beroende av dessa, dels är det fiske som kan förekomma på icke enskilt vatten huvudsakligen strömmingsfiske, som redan är så överdimensionerat, att det faktiskt inte finns plats för flera fiskare på det området. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och nr 3, och jag hoppas att den sista frågan — som avses med den blanka reservationen — inte skall vara slutbehandlad nu, utan att vi kan ta upp den i något senare sammanhang för att få till stånd den rättvisa som är erforderlig mellan insjöfiskare och saltsjöfiskare.

Herr talman! Det är en detalj jag vill ta upp i denna fråga om ersättning till fiskare som har drabbats på grund av uppgifterna om fiskens farlighet till följd av kvicksilverförekomsten. Därvidlag har även jag ansett att man borde ha gått ett steg längre än som föreslås i propositionen. Detsamma gäller den fråga som herr Hedin nyss var inne på, nämligen inlösen av redskap i fråga om fiskare som har avstängts från fiske i de vatten där de tidigare har arbetat. I fiskeristyrelsens yttrande till Kungl. Maj:t i denna fråga har införande av en sådan inlösningsskyldighet begärts. Jag vill gärna medge att detta är ett besvärligt problem. Å ena sidan är det berättigat att statsmakterna — när de genom något påbud direkt eller indirekt berövar någon eller några människor deras utkomst — ser till att verkningarna mildras så långt det är möjligt. I det här fallet kan det inte gälla stora belopp, men principiellt är det en ganska viktig fråga. Vid arbetslöshet och inkomstbortfall bör man visa generositet mot dem som drabbats därav. Och då orsakerna dessutom är direkt statliga åtgärder bör det som sagt vara ytterligare ett skäl till generositet. Å andra sidan vill jag gärna erkänna att en inlösen av fiskredskap inte bör göras sådan, att den får prejudicerande verkan. Det är med andra ord en ganska grannlaga uppgift att utforma bestämmelserna så att berättigade krav tillgodoses utan att eventuella konsekvenser för andra områden uppstår. I den reservation som vi har fogat till utlåtandet kräves också endast en utredning av frågan om inlösen av fiskredskap. Längre än så har inte heller motionärerna vågat gå. Fiskeristyrelsen däremot har direkt begärt att ersättning skall kunna utbetalas. I övrigt har jag för min del biträtt Kungl. Maj:ts proposition. Att göra ytterligare utvidgningar i fråga om saltsjöfisket utöver dem propositionen har föreslagit skulle såvitt jag förstår medföra mycket besvärliga gränsdragningsproblem. Propositionen och dess förslag måste som jag ser det tillämpas ganska generöst om de skall kunna omsättas i praktisk verklighet. Även den utvidgning beträffande saltsjöfiskarna, som herr Hedin nyss talade för, måste begränsas. Men var den gränsen skulle gå kan det vara mycket svårt att fastställa, såvida man inte vill låta godtycket få ett ganska stort utrymme. Vad det sedan gäller åldersgraderingen har jag fattat det så att jordbruksministern här har velat åstadkomma en viss anslutning till vad som gäller beträffande avgångsbidragen till innehavare av mindre jordbruk. Jag tror att det i viss mån kan vara logiskt att här ha ungefär liknande regler som i detta andra fall. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänsyn till den oro som finns i kammaren skall jag försöka att fatta mig mycket kort. I början av året väcktes motionerna I: 723 och 1II:899 av ett ganska stort antal ledamöter från olika partier i de båda kamrarna. Motionärerna begärde vid den tidpunkten en utredning av de skador som drabbat yrkesfiskare och även förslag om utvidgad å conto-utbetalning av bidrag. Bakgrunden till de i motionerna framförda förslagen var naturligtvis den oro som motionärerna hyste inför det inkomstbortfall som yrkesfiskarna fått vidkännas i anslutning till den intensiva debatten om kvicksilverförorenad fisk och svartlistningar av fiskevatten. Motionärerna ansåg också att ytterligare åtgärder borde vidtagas för att minska de ekonomiska svårigheterna för berörda yrkesfiskare. Under de senaste månaderna har dock flera åtgärder vidtagits för att även stödja denna yrkesgrupp. Jag vill främst peka på det av riksdagen fattade beslutet om kontantstöd till äldre arbetslösa. I utskottets utlåtande föreslås nu ett engångsbidrag till insjöoch saltsjöfiskare. Jag uppfattar självfallet detta förslag som ett viktigt led i samhällets strävanden att så långt som möjligt säkra ekonomisk och social trygghet åt denna yrkeskår. Liksom Sveriges fiskares riksförbund vill jag gärna understryka att sedan motionerna avlämnades har åtgärder vidtagits som helt förändrar situationen för de skadelidande fiskarna. Herr talman! Med hänvisning till det positiva uttalande som utskottet gjort och de av remissinstanserna avlämnade yttrandena kan även jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under det senaste året har vi fått en allvarlig tankeställare — en varning om hur det kan gå när vi tillåter att våra insjöar och vattendrag förorenas. Förekomsten av kvicksilver i fisk är en mycket allvarlig fråga, men ännu allvarligare blir den om upplysning om denna förekomst sprids till allmänheten på ett drastiskt sätt. Den propaganda som följde i TV, radio och dagspress när man hade upptäckt att fisken i vissa vattenområden innehöll för mycket kvicksilver medförde att allmänheten fick den uppfattningen, att nästan all fisk i detta land var giftig. Vi gotlänningar fångar fisken långt ute i Östersjön — långt borta från utsläpp från industrier och kommunala avlopp. Vi fångar fisken i friskt vatten, och den är inte på något sätt påverkad av kvicksilver. ändå märkte vi ett mycket starkt köpmotstånd under den tid då upplysning om kvicksilverförekomst i fisk spreds i vårt land. Samma erfarenhet gjorde man i Göteborg, där fisken fångas långt ute i Nordsjön och inte på något sätt är påverkad av kvicksilver; även där märkte man köpmotstånd. Jag är naturligtvis den förste att medge att fisk som inte är fullt frisk inte skall säljas till konsumenterna — den skall inte ens fångas. Det är därför med glädje man nu kan konstatera, att upplysningen kring kvicksilverfrågan börjar få riktigare proportioner. Tack vare ett snabbt ingripande från jordbruksministerns sida vet vi i dag vilka vatten som är avstängda och vilka som är tillåtna. Konsumenterna kan alltså lugnt återgå till att köpa fisk — jag är säker på att de kommer att må bra av detta. Kvar står emellertid besvärligheterna för de människor som haft sitt levebröd av att fiska i dessa vatten och som inte kan få fortsätta med det utan måste göra något annat. Det blev ett hårt slag för dem. Jag vill inte göra gällande att alla problem blir lösta med det nu framlagda förslaget, men det kan väl i stort sett anses vara väl avvägt. Framför allt bör man erkänna att jordbruksministerns insatser kom mycket snabbt. Redan den 12 januari i år beslöt Kungl. Maj:t att till yrkesfiskare inom berörda vattenområden som är omedelbart beroende av ekonomiskt stöd också lämna sådant bidrag. För att inte i onödan förlänga väntetiden för de mest behövande fiskarna använde man sig av förskott från fiskets prisregleringskassa; det var 300 000 kronor som man lånade av kassan och som nu skall återbetalas. Det väsentliga var emellertid att hjälpen kom mycket snabbt. Det föreliggande förslaget innebär i princip att det statliga stödet får en utformning liknande det som i allmänhet utgår till yrkesverksamma vid ekonomisk otrygghet, alltså ett engångsbidrag. Denna hjälpform synes också lämplig eftersom den inte verkar hämmande på arbetskraftens rörlighet, vilket kan vara ganska betydelsefullt i detta fall. Ett engångsbidrag underlättar omställningen till annat yrke för de fiskare som öÖnskar och har möjlighet till en sådan omställning. Bidraget kommer att utgå med belopp som är beroende av vilken skada som den enskilde fiskaren har lidit genom förekomsten av kvicksilvret. Likaså blir det en gradering beroende på fiskarens ålder; det sker en avtrappning av beloppet efter 60 års ålder. I huvudsak kommer stödet att utgå med ett belopp som motsvarar bortfallet av inkomsten av fiske under ett år, dock högst 12 000 kronor när det gäller insjöfiske och 10 000 kronor när det gäller saltsjöfiske. Jag vill också i detta sammanhang erinra om att detta inte är det enda stöd som lämnas från statens sida, utan det är sammankopplat med en annan fråga som riksdagen nyligen har tagit ställning till, nämligen det särskilda stöd till äldre arbetslösa som föreslogs i proposition nr 29. Enligt detta beslut kan en äldre fiskare få omställningsbidrag med upp till 800 kronor i månaden under en längre tid. Om man ser åtgärderna som en enhet, vill jag alltså påstå att stödet är ganska väl avvägt. Till utskottsutlåtandet har fogats ett par reservationer. I den ena har tagits upp frågan om avtrappningen av engångsbidraget till fiskare efter 60 års ålder, något som reservanterna inte vill vara med om. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om hur bidraget skall utformas, men jag vill gärna påminna om att själva principen med avtrappning efter åldersgräns inte är ny. Så sent som förra året beslöts om avgångsvederlag för jordbrukare, och då begagnade vi oss av ett avtrappningssystem efter sökandens ålder. Det här förslaget är analogt därmed. I reservation nr 3 hemställs om en utredning av den av fiskeristyrelsen väckta frågan om statlig inlösen av fiskredskap. Jag förstår väl att vissa redskap blivit överflödiga för fiskare, vilkas vatten har avstängts, och att dessa fiskare gärna såg att staten löste in de redskapen. Men har vi möjligheter att vid ett sådant förfarande kontrollera, att endast befogade inlösningar kommer i fråga? Uppstår det inte frestelser för en stor del andra fiskare att vid detta tillfälle försöka avyttra redskap som kanske inte använts på många år? Jag tror inte att allmänheten skulle uppskatta ett förslag som innebar att staten löste in en massa gamla nät, ryssjor och mjärdar, som kanske legat i sjöbodarna sedan mycket länge. En sådan åtgärd kunde i stället sprida missnöje och avundsjuka vid kusterna och på grund av bristande möjligheter till kontroll skulle vi inte uppnå det som hade varit avsikten med åtgärden. Nej, låt oss i stället hjälpa på anmat sätt. Låt oss hjälpa dem som verkligen är i behov därav genom att de har lidit avbräck i sitt fiske. Herr talman!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
Herr talman! Herr Arweson ansåg att Kungl. Maj:ts förslag var väl avvägt, och han liksom utskottets ärade ordförande avvisade tanken på att fullt bidrag skulle utgå till 66 års ålder. Båda talarna ville jämföra detta bidrag med det avgångsbidrag som ges till småbrukare. Men detta är väl ändå två helt skilda saker? Här är det fråga om en ersättning för en minskad inkomst, och det är lika berättigat att ge denna ersättning till dem som är över 60 år som till dem som är under 60 år. Först när vederbörande uppnår pensionsåldern kommer han i ett annat ekonomiskt läge och får lättare att bära det avbräck i sin inkomst som han fått vidkännas. När det gäller en eventuell inlösen av redskap tycker jag att herr Arweson har en ganska underlig uppfattning om fiskarna och deras moral, då han menar att de skulle börja plocka fram gamla redskap som de inte använt på länge. Det tror jag inte om dem. Jag inser att detta är en ganska stor och besvärlig fråga, men vi har ju bara begärt att Kungl. Maj:t skall ytterligare utreda möjligheterna att i vissa speciella fall inlösa redskap. Herr Hansson i Skegrie tog upp frågan om saltsjöfiskarnas möjlighet att få bidrdag på samma grunder som insjöfiskarna och menade att det inte var möjligt med hänsyn till de svåra gränsdragningsproblem som skulle uppstå. Jag tror inte att det skulle uppstå så svåra problem, herr Hansson — det råder ju precis samma förhållanden för det egentliga kustfisket som för fisket i insjöarna, d.v.s. fisket av gös och gädda. Med de regler för bidragsgivningen som föreslagits blir det inga svårigheter att avgöra vilka som skulle kunna få bidrag. Jag tycker att det är ganska egendomligt att man inte vill ge saltsjöfiskarna samma möjligheter som insjöfiskarna; de befinner sig i exakt samma läge.

Herr talman! Jag kan glädja herr Levin med att vi har förberett utbetalandet av ersättningarna och att jag räknar med att redan i nästa veckas konselj, således den första möjliga efter riksdagens beslut, skall kunna utfärdas de bestämmelser som behövs.

13.00 besvaras 26 enkla frågor, av vilka 8 upptas i samband med besvarande av interpellationer.

Därefter lämnas svar på ytterligare interpellationer, och därpå följer en frågestund som kommer att fortsättas till dess samtliga på föredragningslistan upptagna frågor besvarats. Utöver de från onsdagen den 15 maj kvarstående ärendena kommer föredragningslistan för torsdagen den 16 maj att upptaga ett tjugotal utskottsutlåtanden. Såsom tidigare meddelats torde det bli ofrånkomligt att anordna kvällsplena både torsdagen den 16 maj och fredagen den 17 maj.

Herr talman! Situationen på bostadsmarknaden är just nu minst sagt underlig. Vi har fortfarande en svår bostadsbrist — någon verkligt påtaglig lättnad kan vi inte gärna tala om — men samtidigt står en del nyproducerade lägenheter tomma därför att det inte går att finna hyresgäster till dem. Antalet outhyrda lägenheter är visserligen inte stort i förhållande till antalet färdigställda, men det har uppstått ett slags köpmotstånd på bostadsmarknaden som vi inte är vana vid. Under förkrigstiden förekom det på sina håll att nya lägenheter fick stå tomma i väntan på att de kunde hyras ut. Fastigheterna var då i huvudsak privatägda, och ägarna fick i vissa fall sänka hyran tills någon spekulant nappade, och sedan fick man hoppas på bättre tider. Vi hörde dock aldrig ta las om att man plomberade rum — det är en metod som prövats först i vår mera socialt inriktade och medvetna tid. Det är enligt min mening anledning att börja ett resomang om den nya situationen med en allvarlig varning för att ta de tomma lägenheter, som nu finns, till intäkt för att pruta ned bostadsbyggnadsprogrammet vad antalet lägenheter beträffar. Det vore nog ett svårt misstag. Bostadsbristen är betydande, och det behövs en bostadsproduktion på hög nivå om den skall avvecklas inom rimlig tid. Den konjunktursvacka vi befinner oss i gör det också möjligt att bygga fler bostäder. En hög bostadsproduktion är nämligen motiverad även ur sysselsättningssynpunkt. Däremot är det all anledning att de som ägnar sig åt bostadsproduktionen undersöker vad som kan göras för att hyran i nyproducerade lägenheter bättre skall svara mot vad konsumenterna anser att de har råd att betala för bostaden. Det nya bostadsstödet till familjerna innebär ju en ökad möjlighet för barnfamiljerna att finansiera en hygglig bostad. Att familjerna fått detta bidrag är bra, men det minskar inte kravet på åtgärder som leder till en allmän sänkning av hyreskostnaderna. Jag skall för min del inte vidare beröra det nya familjestödet, eftersom en annan talare från vårt håll kommer att behandla det mera ingående. Det är visserligen troligt att en del av det köpmostånd som vi nu kan konstatera beror på konjunkturnedgången. Man blir ovillig att binda sig för höga bostadskostnader så länge osäkerheten är så pass stor beträffande sysselsättningen. En grundlig omprövning av bostadsproduktionens inriktning och kostnader är emellertid motiverad. Det har också under de senaste månaderna förekommit en livlig debatt om byggnadskostnader och hyror, och det är helt naturligt. Denna debatt har emellertid helt förts utanför riksdagshusets väggar. Jag har tidigare under vårsessionen interpellerat inrikesministern om byggnadskostnadsproblemen för att ge kammaren ett tillfälle att delta i denna debatt. Inrikesministern ville tydligen inte ha en sådan debatt tidigare i år, utan han väntade med svaret till i dag. Vad vi anser om hyror och byggnadskostnader hade vi dock lika väl kunnat tala om i dag utan något interpellationssvar. Det hade inte gärna varit möjligt att diskutera bostadsfrågan i dag utan att komma in på detta problem. Interpellationen var meningsfylld endast om den kunde åstadkomma en debatt om bostadskostnader och hyror på ett tidigare stadium. Jag kan av förklarliga skäl inte vänta med att tala om dessa problem till dess att inrikesministern läst upp sitt svar på min interpellation. Det är som jag nyss sade inte möjligt att i dag tala om bostadspolitik utan att komma in på frågorna om hyreskostnader och byggnadskostnader. Under den debatt som hittills har förts har man rekommenderat en rad åtgärder som skulle vara ägnade att sänka hyran. Jag har bl.a. sagt att man kunde minska kostnaderna genom att sänka utrustningsstandarden. Det är väl en möjlig utväg, men utrymmet för prutningar är inte särskilt stort på detta område. En tids totalstopp i fråga om standardstegringen bör vi i varje fall kunna räkna med. Mer övertygande tycker jag att förslaget om att minska lägenhetsytorna verkar. I det avseendet har under senare år skett en mycket kraftig ökning. Rumsytan har under fem år ökat med i genomsnitt 8,5 kvadratmeter — d. v. s. lägenheterna har fått större yta på samma antal rum, ibland i form av mer korridorer. Det går att göra en bra trerummare på 75 kvadratmeter. Nu ligger genomsnittsytan för trerummare närmare 85 kvadratmeter, och det finns exempel på att ytan varit upp till 90 kvadratmeter. Att minska ytan är en möjlig utväg; i varje fall bör det finnas valmöjligheter för konsumenterna även i det avseendet. Jag tycker också vi har anledning ställa frågan om den kostnadsfördelning mellan små och stora lägenheter som nu tillämpas i fastigheterna är riktig. De stora lägenheterna borde ju vara billigare per kvadratmeter, eftersom det är fler kvadratmeter att uppdela kostnaden för badrum och kök på. Men det ser inte ut som om det är på detta sätt. Bostadsstyrelsen har i en talbell redovisat en undersökning rörande hyreskostnaderna i statsbelånade flerfamiljshus, färdigställda under tiden januari—september 1967. Hyran angavs exklusive bränsle och obligatoriska garageplatser. För bostadsföretag i allmänhet inom hela riket var hyran för lägenheter på ett rum och kök 72 kronor per kvadratmeter, för två rum och kök 68 kronor per kvadratmeter, för tre rum och kök också 68 kronor per kvadratmeter och för fyra rum och kök 70 kronor per kvadratmeter. Ändå var skillnaden i yta mellan enrummare och tvårummare 22 kvadratmeter, mellan tvårummare och trerummare 16 kvadratmeter och mellan trerummare och fyrarummare 14 kvadratmeter. I Storstockholm var hyran i genomsnitt i de olika lägenheterna respektive 82, 84, 80 och 82 kronor per kvadratmeter. Hyran var alltså 2 kronor högre i tvårummare än i enrummare, och den var lika hög i lägenheter om fyra rum och kök som i lägenheter om endast ett rum. Orsakerna kan vara två: antingen sker det en fördelning av hyreskostnaden mellan mindre och större lägenheter i fastigheterna, som innebär att de större lägenheterna subventionerar de mindre lägenheterna, eller också måste utrustningsstandarden i de stora lägenheterna vara mycket högre. Jag tror att båda dessa orsaker inverkar. Men om det förekommer en betydan de subventionering av smålägenheter på bekostnad av de stora lägenheterna, så är detta en ordning som inte bidrar till att öka utrymmesstandarden i våri bostadsbestånd. En annan fråga som det råder delade meningar om är huruvida det skall byggas en större relativ andel smålägenheter, exempelvis genom att antalet tvårumslägenheter i nyproduktionen ökas på bekostnad av produktionen av trerummare och fyrarummare. Det är alldeles klart — jag tycker vi bör kunna enas om den saken — att det inte går att bygga bostäder för en efterfrågan som vi hoppas skall uppstå om tio—femton år, utan vi måste bygga för dagens efterfrågan. Men samtidigt kan vi inte bortse från att ett bostadshus skall byggas för en användningstid av mellan 60 och 70 år — ja, kanske mer — och att kraven på utrymme kommer att stiga, om inte i takt med den allmänna standardstegringen så ändå rätt väsentligt. Därför blir det en balansgång mellan kravet på att lägenheterna skall gå att hyra ut nu och att vi skall bygga för framtiden. Jag föreställer mig att en rimlig kompromiss är att vi visserligen bygger lägenheter av en sådan storlek att de går att hyra ut nu — vi har inte råd att lagra stora lägenheter i väntan på en bostadsefterfrågan som bygger på större betalningsförmåga — men att vi samtidigt strävar efter att få med ett så stort antal större lägenheter som det finns avsättning för. Jag skulle vilja uttrycka det på det sättet att man bör bygga så nära efterfrågetaket som möjligt i fråga om antalet rum. Mot detta kan invändas att dei skulle innebära att de som kan finansiera en större lägenhet får ett slags förtur när det gäller nya lägenheter, vilket stämmer dåligt med den sociala målsättningen i vårt bostadsprogram. Jag tror dock inte att denna invändning är så avgörande som man kan tycka till att börja med. De som flyt tar in i de nya lägenheterna lämnar också ifrån sig en bostad, ofta mindre och billigare än den nya. I varje fall måste huvudregeln vara att det inte får byggas stora lägenheter som står tomma, därför att det inte är någon efterfrågan. Man har också rekommenderat bostadsproducenterna att bygga flexibla lägenheter. Det är naturligtvis bra att det byggs uthyrningsrum, där det finns efterfrågan på sådana. Om dessa utökas till dubbletter med kokmöjligheter kan också det mycket väl vara bra. Däremot finns det anledning att ställa sig skeptisk inför tanken att bygga två fullständiga smålägenheter, planerade att senare sammanslås till en stor. Det nya lånesystem som riksdagen antog i fjol har enligt min mening stora förtjänster, men det försvårar en lösning av nämnda slag. Smålägenheter är som bekant dyrare att framställa, per kvadratmeter räknat, än stora lägenheter, beroende på att kostnadernå för kök och badrum får fördelas på ett mindre antal kvadratmeter. Det nya lånesystemet innebär att kapitalkostnaden sedan kommer att stiga ungefär i takt med byggnadskostnaderna. När två sådana smålägenheter i framtiden skall sammanslås till en stor kommer kapitalkostnaden per kvadratmeter kanske att vara större än kapitalkostnaden i nyproducerade stora lägenheter. Till denna kostnad kommer också de kostnader som följer av själva sammanslagningen. Resultatet kommer att bli én stor lägenhet som belastas med väsentligt högre kapitalkostnader än nyproducerade lägenheter av samma storlek. : Jag tror att det går mycket bra att bygga och planera sådana flexibla lägenheter, men frågan är: Kommer de någon gång att sammanslås eller kommer de endast att fylla uppgiften att lugna bostadsproducenternas samveten när de bygger en alltför stor andel smålägenheter? Jag anser att det senare alternativet förefaller mest troligt. Genom bostadsstyrelsens försorg har gjorts en undersökning om vilka faktorer som påverkat byggnadskostnadsutvecklingen. Denna undersökning visar att hyran i en statistisk genomsnittslägenhet från 1961 till 1966 ökade från 3100 kronor till 5 500 kronor. Hyrorna i storstäderna ligger ännu högre.

Jag tycker att en av posterna förefaller särskilt onödig, nämligen ökningen av överkostnaden. När staten inför ett lånesystem, avsett att minska hyreskostnaden i nyproduktionen, bör det i princip få inverka på hela kapitalkostnaden. Såvitt jag vet har också vidtagits åtgärder för att minska denna överkostnad. Ökningen av produktionskostnaden beror till en del på ökad standard i form av tvättrum, köksfläkt, frys, kyl, extraskåp, elektriskt torkskåp, separat wc o.s.v. En del av dessa inredningsdetaljer behöver inte sättas in genast. Utrustningen kan kompletteras senare. Men det är inte bara lägenheternas standard som höjs, utan också utrustningen utanför själva lägenheterna: tvättstuga, ventilation, balkonger 0. s. v. Även miljön utanför husen kostar pengar, särskilt lekplatser och bilplatser. Det har i debatten om hyreskostnaden gjorts gällande att man i det avseendet gått alldeles för långt; man har exempelvis lagt kostnader för bilismens framtida behov på hyrorna. Direktör Albert Aronson påstod på SABO-konferensen om byggkostnader och hyror att vi i dag bygger 20—40 procent för många skyddsrumsplatser. Det finns tydligen anledning för myndigheterna att se över parkeringsnormer och skyddsrumsbestämmelser. En utredning av miljöproblemen är också motiverad. Vi bör sträva efter att få en god bostadsmiljö — det är viktigt — men vi bör inte heller glömma att anordningar för en god miljö kostar pengar. I en reservation föreslår vi en utredning om miljöfrågan, men vi framhåller att även kostnadsfrågan måste beaktas. Det måste bli en avvägning mellan önskemålet om en god miljö och kravet att hålla hyrorna nere. Tomtkostnaderna har också stigit under femårsperioden — från i genomsnitt 2 750 kronor per lägenhet till 6 250 kronor. En rätt väsentlig del av denna kostnadsökning beror på höjd standard och en del på ökade exploateringskostnader. Hur mycket av kostnadsökningen som beror på höjda råmarkspriser är inte lätt att räkna ut, men någon mer betydande andel i skulden till hyreshöjningarna kan det inte vara fråga om. Detta hindrar naturligtvis inte att det är angeläget att kommunerna håller en god markberedskap för att därigenom pressa råmarkskostnaden. Det kan i detta sammanhang vara anledning att beklaga att fonden för lån till markköp blev så obetydlig. Man kan utan större överdrift säga att denna åtgärd från statens sida snarast blev av symbolisk natur. Tydligt är att hyrorna bör hållas nere genom att utrustningsstandarden inte tillåtes stiga, genom att ytorna minskas, genom att parkeringsoch skyddsrumsbestämmelser ses över och genom en framsynt kommunal markpolitik. Men att pressa själva byggnadskostnaderna är ändå mest angeläget. Bostadsstyrelsen har dragit slutsatsen att produktivitetsökningen inom «bostadsbyggandet varit låg och menar att orsaken bl.a. är att byggmaterialindustrin har en skyddad hemmamarknad och en avsevärt sämre produktivitetsökning än exportindustrin. Man bör sträva efter att få mer av konkurrens i bostadsbyggandet, helst en konkurrens om den färdiga produkten. I min interpellation till inrikesministern redogjorde jag för vissa åtgärder avsedda att uppnå lägre byggnadskostnader och lägre hyror. Jag skall nämna dem i kort sammanfattning: 1) En mera långsiktig planering. En femårsplan från statens sida skulle underlätta för kommuner och byggherrar att smidigt anpassa sina resurser efter behoven. 2) Garantier bör skapas för en jämn och tillräcklig kreditförsörjning. 3) Konkurrens på likvärdiga villkor på både produktionsoch förvaltningsstadiet. 4) De möjligheter som finns till ökad internationell konkurrens bör tillvaratas. 6) Konsumenterna bör få vissa valmöjligheter när det gäller rumsytor och standard. Till detta skulle jag nu vilja foga en uppmaning att inte pressa fram onödigt omfattande åtgärder för biluppställning och skyddsrum. Och sist men inte minst: Staten måste underlätta för kommuner och byggnadsföretag att tillämpa en mera långsiktig planering. Den ryckighet i igångsättningen som förekom under åren 1965 och 1966 får inte upprepas. Den har säkerligen en del av skulden till de ökade byggnadskostnaderna. När man talar om byggnadskostnader ligger det också nära till hands att erinra om den undersökning, som statens råd för byggnadsforskning offentliggjort om förhållandena inom byggnadsindustrin. Enligt denna undersökning skulle endast två tredjedelar av arbetsdagen användas till arbete. En del av skulden lägges på dålig planering, en del på dålig arbetsdisciplin. Då man tar del av dessa avslöjanden bör man dock ha i minnet att det råder speciella förhållanden inom byggnadsindustrin. Arbetet är pressande, det är svårt att få det att flyta jämnt och det utföres i stor utsträckning på ackord. Men ändå ger väl denna undersökning anledning till en viss självprövning inom byggnadsindustrin. Herr talman! Det finns tydligen avsevärda möjligheter att pressa byggnadskostnaderna, och jag är ganska övertygad om att de i högre grad än hittills kommer att begagnas. De ansatser till köpmotstånd som förekommit och som fortfarande förekommer bör tvinga fram en kostnadsjakt som inte har förekommit tidigare därför att lägenheterna gått åt, vad de än kostat. Om detta blir fallet utgör det ett bra exempel på vilken betydelse förhållandena på marknaden har för kostnadsutvecklingen. När konsumenterna visar tecken till att vilja strejka, då blir producenterna kostnadsmedvetna! Ser man bostadsfrågan på längre sikt, har man också anledning beklaga att inte marknaden fick mera att säga till om, vilket den skulle ha fått, om beslutet om hyresregleringen gått igenom. När en uppskärrad regering i höstas återtog propositionen om hyresregleringen, sköts avvecklingen på en oviss framtid, vilket man har anledning att beklaga. Beträffande reservationerna, som i år är något färre än vanligt, skall jag fatta mig mycket kort. Vi säger i en reservation om bostadsbyggandets fördelning på hustyper att andelen småhus i nyproduktionen bör ökas så, att den svarar mot konsumenternas faktiska efterfrågan. Det är kommunerna som avgör den saken, men vi anser att riksdagen bör uttrycka sin uppfattning om bostadsbyggandets sammansättning. Vår reservation om miljöfrågorna har jag redan vidrört, men det är anledning att än en gång understryka vikten av att frågan om den yttre bostadsmiljöns utformning blir föremål för grundliga studier. Det gäller inte endast att väga olika miljökrav mot varandra utan också att väga miljökraven mot kostnaderna. Det beror på många faktorer, om standarden på miljön skall upplevas såsom tillfredsställande. Det är en fråga om service, om friluftsområden, om kommunikationer, om hygieniska betingelser beträffande buller och luftföroreningar samt om områdets läge. Olika individer och olika hushåll lägger naturligtvis varierande vikt vid enskilda delar av boendemiljön. Till ledning vid dessa svåra men viktiga avvägningsfrågor borde det upprättas ett standardprogram, uppgjort på basis av grundliga undersökningar av de boendes preferenser. Utskottsmajoriteten har även i år uttalat sig välvilligt om en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Fördelarna är så påtagliga, säger man, att man borde avstå från dem endast av mycket tungt vägande skäl. Sedan man sagt detta avstår man, men endast tills vidare. Utskottet har inte haft något material som underlag för att bedöma denna fråga. Enligt uppgifter som vi fick i bostadspolitiska utredningen går tre fjärdedelar av sparbankernas och ungefär fyra femtedelar av postbankens utlåning till bostadsbyggandet. Om vi får en statlig bostadsbank, måste till denna överföras de pengar som för närvarande av dessa organ utlånas till bostadsbyggandet — annars fungerar inte systemet. Men en statlig bostadsbank skapar ju inte något nytt kapital. Hur denna överföring skall säkerställas, det vet statsutskottsmajoriteten ingenting om. Lånegränserna har vi «diskuterat många gånger tidigare. Jag hävdade i fjol att den enskilda hyreshusförvaltningen hade ändrat karaktär i den meningen, att den numera inte i någon utsträckning bedrivs som penningplacering, vilket var fallet före kriget. Denna förändring är, såvitt jag kan se, ett av motiven för en höjning av lånegränsen när det gäller enskilda förvaltare av flerfamiljshus. Till sist vill jag erinra om att vi i fjol i statsutskottet var eniga om att begära förslag om en höjning av räntan på utestående tilläggslån från 4 till 6 procent. Bostadsstyrelsen avstyrkte och departementschefen föreslog ingen ändring. Utskottsmajoriteten har accepterat detta, men det har inte reservanterna gjort. Vi anser att dessa bostäder har stora fördelar i alla fall, därför att de har tertiärlåneräntan bunden vid 3 procent, och de byggdes dessutom under billigare tider. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga reservationer av herr Nyman m.fl. i statsutskottets utlåtanden nr 100 och 101 samt till reservationerna nr 2, 3, 4, 6 och 10 av herr Virgin m.fl. i utskottets utlåtande nr 100.

Herr talman! Bostadsfrågan och bostadspolitiken har under hela efterkrigstiden hört till de mest brännbara och diskuterade politiska frågorna. Orsaken härtill är till stor del att finna i den strukturomvandling som vårt näringsliv har varit föremål för under denna tid. Regeringens handläggning av den allmänna samhällspolitiken har naturligtvis också lett till den situation som vi har i dag och som har diskuterats så mycket under de föregående åren. Med en fortgående industrialisering följer mer eller mindre starka tendenser till koncentration, inte minst av tekniska orsaker. Det är inte mot dessa tekniska realiteter som centerpartiet vänder sig när det pläderar för ett mera decentraliserat samhälle. Om de tekniska lösningarna i vårt näringsliv pekar mot en koncentration, får detta inte leda till att de totala samhällsresurserna tillvaratas orationellt eller till att otillfredsställande miljöer uppstår. | Med ett mera decentraliserat närings liv borde bostadsbristen i de s.k. expansionsregionerna ha blivit mindre. Vi torde i vårt land också då ha haft en större andel småhus i bostadsproduktionen och flera miljöer att välja på för bostadskonsumenterna. De redan gjorda samhällsinvesteringarna på olika områden borde ha kunnat utnyttjas bättre. Den fortgående strukturomvandlingen av näringslivet och anpassningen till nya boendemiljöer och miljöer över huvud taget hade inte behövt skapa formliga kriser i vissa fall, som man väl ändå får beteckna den alltmera påfrestande bostadskrisen i t.ex. stockholmsregionen. Två eniga riksdagar, 1965 och 1966, har skrivit till Kungl. Maj:t om kapitalfrågorna därför att kapitalförsörjningen inte hade fungerat tillfredsställande. Under fjolåret fungerade emellertid tillförseln av kapital förhållandevis bra, efter vad man kunde bedöma, sedan regeringen träffat överenskommelse med kreditinstituten. Igångsättning har kunnat ske på ett riktigt sätt. Det finns därför inte någon anledning att aktualisera en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Enligt statsverkspropositionen har <byggtiderna förkortats med 1—2 månader. Detta betyder oerhört mycket för det samlade produktionsresultatet och för byggnadskostnaderna. Det är bara att uttrycka tillfredsställelse över att bostadsbyggandet tycks ha kommit i någorlunda riktiga gängor. Utvecklingen på bostadsbyggnadsområdet under 1967 visar emellertid att den kritik som vi riktade under 1965 och 1966 var mycket berättigad. De häftiga omkastningarna och ryckigheten i bostadsbyggandets lokalisering och omfattning har uppenbarligen stört bostadsproduktionen. Resurserna har inte kunnat planmässigt utnyttjas och disponeras till de områden där man har velat öka bostadsbyggandet. Vi kan nu konstatera att bostadsbyggandet 1966 ökade i storstadsområdena ungefär i den omfattning som centerpartiet då ansåg vara möjligt. Ryckigheten i igångsättningen, som orsakades av regeringens otillfredsställande planering av kapitaltillförseln i främsta hand, har med säkerhet under denna tid medfört längre byggtider, färre bostäder och högre kostnader än vad som varit nödvändigt. Tyvärr tyder de senaste rapporterna på att byggtiderna i år ånyo kan komma att förlängas. Det borde inte behöva vara så. Orsaken kan sannolikt tillskrivas den stora ökningen av igångsättningarna i storstadsområdena under första kvartalet i år. Inte mindre än 48 procent av igångsättningarna har skett i storstadsområdena mot 38 procent under första kvartalet i fjol. Igångsättningarna har ökat totalt med inte mindre än 37,7 procent, och det tycks delvis ha skett på bekostnad av antalet färdigställda lägenheter, som ju är mindre under första kvartalet i år än under motsvarande tid i fjol. Det är risk för att byggtiderna av den anledningen kommer att bli något förlängda, och det är också risk för att detta är ett uttryck för en ryckighet som vi önskar undvika i bostadsbyggandet. Detta måste ses mot bakgrunden av den osedvanligt höga arbetslösheten inom byggnadsfacket inom just dessa områden, främst stockholmsområdet. Det vore ju dumt att i rådande konjunkturläge inte utnyttja den lediga kapaciteten på bostadbyggnadssektorn. Arbetsmarknadsläget är nu onormalt dåligt på detta område. Det får inte bli så att storstadsområdena tar inemot hälften av bostadsbyggandet under 1968 — det förmodar jag att regeringen inte heller är inställd på. Det skulle nämligen innebära att bostadsbyggandet i landet i övrigt i det närmaste skulle utarmas, och 1966 års störningar skulle upprepas. Näringslivet i landet får inte hindras i sin utveckling på grund av ett alltför lågt bostadsbyggande. Strömmen till storstäderna skulle då ytterligare öka, och bostadsproblemen skulle därmed förvärras. Om en någorlunda balanserad bostadsproduktion skall kunna uppnås i hela landet i år, torde de av regeringen föreslagna ramarna för omfatitningen av bostadsbyggandet behöva överskridas betydligt — mer än under de närmast föregående åren — och detta torde också vara möjligt; på grund av arbetsmarknadsläget har regeringen redan under slutet av 1967 frisläppt åtskilliga tusen lägenheter på 1968 års kvot. Centerpartiets yrkande från januari beträffande omfattningen får därför i princip anses tillgodosett. Omfattningen av bostadsbyggandet är naturligtvis beroende av den aktuella konjunkturen och avvägningen av de investeringar som anses böra göras i näringslivet i övrigt, t.ex. industriinvesteringarna. Andelen bostäder i påbörjat byggande är i år betydligt högre än under motsvarande tid i fjol — 54 procent i år mot 40 procent under första kvartalet i fjol. Den dåliga investeringsviljan i vårt näringsliv kommer, om jag tolkar dessa siffror rätt, härigenom till uttryck, och det är väl ett tecken på att konjunkturläget alltjämt är svagt. Den fortsatta fördelningen av bostadsbyggandet måste emellertid under återstoden av året ta hänsyn till vad vi uttalat i reservationen 1 i statsutskottets utlåtande nr 100 beträffande bostadsbyggandet i olika delar av vårt land. Det är, som jag tidigare sagt, svårt att mot bakgrunden av vad som redan hänt på detta område undvika ryckighet i igångsättningen över de olika perioderna av året; vi kommer att få en viss ojämnhet. Det råder allmän enighet om att vi i princip skall bygga mest där bostadsbristen är störst, men detta får enligt vår mening inte betyda att områden, som inte statistiskt räknas som expansiva, praktiskt taget blir utan bostadsbyggande. Det har förekommit att åtskilliga kommu ner inte haft någon bostadskvot alls. Om människor i dessa kommuner skall kunna ta del av den högre standarden i vårt samhälle måste en viss förnyelse av bostadsbeståndet ske även där. Detta är också nödvändigt för att det befintliga näringslivet skall kunna bestå och utvecklas. Detta är den andra sidan av den stora bostadsbristen i storstadsområdena. Vi kan inte komma till rätta med den om allt fler människor måste flytta dit på grund av att näringslivet inte tillåts att utvecklas 1 andra delar av landet. I centerns partimotion yrkas att ett bättre underlag om möjligt bör föreligga för fördelningen av lägenheter i olika delar av landet. Vi har nu inte några objektiva kriterier för fördelningen. Man måste naturligtvis i det avseendet ta hänsyn till bostadsbristen men också till behovet av att komplettera näringslivet i olika områden av vårt land, något som har den dubbla funktionen att leda trycket från de s.k. bristområdena och att utveckla näringsliv och bebyggelse i andra orter. Hänsyn måste också tas till bortfallet av bostäder i olika orter och det därav föranledda behovet av förnyelse för att upprätthålla en god bostadsstandard. Måhända kan länsstyrelsernas planeringsarbete ge en viss ledning för framtiden. Vi anser att dessa synpunkter bör ges Kungl. Maj:t till känna. Vissa ibland alltför kategoriska uttalanden liksom det förhållandet, att vissa kommuner fått en mycket otillfredsställande tilldelning av bostäder, ger oss anledning att ha den meningen. Utvecklingen av igångsättningarna i år understryker ytterligare vår mening i denna del. En friare hyresmarknad borde framför allt i bristområdena medföra att en del stora och gamla lägenheter genom reparation och omdisponering kunde utnyttjas bättre. Jag tror att en del sådana lägenheter mycket väl kan delas och disponeras om till två lägen heter. De föreslagna ändringarna i hyresregleringen borde ge en del resultat i dessa avseenden; detta är ju frågor som vi senare i vår skall diskutera här 1 riksdagen. Lägenhetsytorna — en fråga som herr Gustafsson i Skellefteå mycket ingående behandlade — har ökat under 1960-talet. Jag vill gärna instämma i herr Gustafssons uttalande, att en ytterligare ökning väl knappast är tillrådlig. Men dispositionen. av lägenheterna bör om möjligt göras så flexibel att de i framtiden kan ändras utan alltför stora kostnader. Herr Gustafsson tog också mycket ingående upp frågan om de höga bostadskostnaderna och det förhållandet att vi fått ett visst köpmotstånd mitt uppe i vår bostadsbrist. Vi är säkert alla eniga om att utan särskilt stöd till barnfamiljerna, särskilt de lägre inkomsttagarna bland dessa, kan många av dem inte få en tillfredsställande bostadsstandard. Byggkostnaderna har enligt interpellationssvaret till herr Gustavsson under 1960-talet ökat med i runt tal 70 procent, varav 27 procent kommer på byggnadskostnadsindex. I interpellationssvaret uppger statsrådet vidare att 40 procent ligger på höjningen av lägenheternas standard och yta och att standarden i de nybyggda lägenheterna är betydligt högre än vad som anges som minimum i bostadsstyrelsens skrift »God bostad». I — statsverkspropositionen = uttalar statsrådet, att byggnadskostnaderna genom byggindustrialisering kunnat pressas med mellan 5 och 20 procent. Det visar ju att åtskilligt finns att göra för att rationalisera byggnadsverksamheten. En långsiktig planering är ju en av nyckelfrågorna i det sammanhanget, något som vi under många år har påpekat. Det borde också kunna bli bättre på det området med de femåriga planeringsperioder som föreslås i reservation nr 5. En effektiv konkurrens är också mycket viktig. En prisuppdrivande koncentration bör undvikas. Bostadsbyggandet är dyrare i storstäderna än i övriga delar av landet. I allmännyttiga bostadshus uppges skillnaden vara ungefär 10 kronor per kvadratmeter. Större variation i inredningsstandarden bör också erbjudas bostadskonsumenterna så att man i vissa fall kan erbjudas lägre hyror. Om prissänkningar skall bli möjliga måste en långtgående standardisering genomföras och extra lyx undvikas. Lägenheterna måste vara välplanerade, så att bostaden kan utnyttjas så effektivt som möjligt och helst också disponeras på ett sådant sätt att omändringar kan göras utan alltför höga kostnader om förhållandena i framtiden skulle fordra det. Den allmänna ekonomiska politiken spelar naturligtvis en mycket viktig roll för bostadskostnaderna. Den mycket höga ränta vi haft här i landet de senaste åren har drivit upp bostadskostnaderna mycket kraftigt. Inte minst bostadskostnaderna motiverar därför ett särskilt familjestöd till låginkomtstagare, som nu i många fall inte har ekonomiska möjligheter att bo i tillfredsställande bostäder. Vi har från vårt håll tidigare krävt en plan för realiserandet av den av riksdagen beslutade målsättningen om 1 miljon lägenheter under en tioårsperiod fram till 1974. Det har nu gått några år sedan riksdagen fattade detta beslut, och den femåriga planeringsperiod som föreslås i reservation nr 5 tangerar nästa år årtalet 1974, varför vårt yrkande om en plan fram till 1974 i viss utsträckning får anses tillgodosett genom detta förslag. Centerpartiet har också under en följd av år tagit upp miljöfrågorna i bostadsbyggandet. Våra krav på utredning av dem har alltid avfärdats med hänvisning till att önskemålen är tillgodosedda genom de anvisningar för miljöutformning som myndigheterna har att beakta vid fastställandet av byggnadsplaner och stadsplaner. Man har också nästan alltid hänvisat till bostadsstyrelsens skrift Vår bostad, som utgavs i början av 1960-talet. Ytterligare ett argument mot centerpartiets krav på utredning har varit att det är kommunerna som i praktiken utformar våra samhällen. Majoriteten i statsutskottet avvisar även denna gång tanken på en statlig utredning om vägledande riktlinjer för miljöfrågorna vid bostadsoch samhällsutformningen. Men majoriteten uttalar sig i år mycket mer välvilligt om dessa frågors betydelse än under tidigare år. Man medger att de tidigare diskuterade förslagen i dessa frågor har givit upphov till en konstruktiv debatt. »En målsättning för kraven kan på sådant sätt komma att konkretiseras och även få uttryck i kommunala eller regionala åtgärder», säger utskottsmajoriteten. Ja, det är sådana vägledande riktlinjer vi önskar få till stånd genom en utredning. Utskottets majoritet uttalar vidare: »En sammanfattning och översikt skulle kunna vara värdefull även för den fortsatta debatten men bör enligt utskottets mening inte uppdras åt en särskild statlig utredning.» Det är värdefulla medgivanden och rekommendationer som utskottet gör, även om utskottsmajoriteten inte kan gå med på en statlig utredning i år. Men det intressanta, herr talman, är att kommunikationsministern den 29 mars anmälde direktiv för en utredning — utredningen har nu också tillsatts — av en reformering av byggnadslagstiftningen. I dessa direktiv talas det mycket ingående om miljöfrågor och om att samhällets planering bör utvecklas på sådant sätt att de viktiga önskemålen beträffande miljöfrågorna tillgodoses. Från vår sida har vi att med tillfredsställelse notera att många års påtryckningar nu synes ha givit resultat så till vida att det trots allt har kommit till stånd en statlig parlamentarisk utredning, vilken har till uppgift att beakta de viktiga miljöfrågorna i samband med bostadsbyggandet. Detta har skett samtidigt med att statsutskottets socialdemokratiska majoritet på nytt avstyrkt förslaget om en sådan utredning. Herr talman! Jag skall inte kommentera detta tillvägagångssätt, utan jag nöjer mig med att konstatera det. I reservationen 3 yrkas emellertid på en utredning. Denna reservation skrevs innan åtminstone jag hade kännedom om den av regeringen påtänkta utredningen, men i vilket fall som helst stämmer reservationen bättre med vad som nu har inträffat än utskottets uttalande gör; utredningen om en ny byggnadslagstiftning skall ju behandla även miljöfrågor i vid mening. Eftersom denna utredning kan ta åtskillig tid, vill jag framhålla att den inte får hindra nödvändiga delreformer på området. Jag vill också uttrycka förhoppningen att utredningen skall komma fram till förslag som ger möjlighet för de på demokratisk väg valda, beslutande församlingarna att öva direkt inflytande på bebyggelsens och bomiljöns utformning. Från vårt håll har vi påtalat att det här i landet byggs ett förhållandevis litet antal småhus. Detta torde delvis höra samman med den koncentrationspolitik som är typisk för vårt land. En näringspolitik som strävade efter ett mera decentraliserat näringsliv skulle naturligtvis leda till ett bostadsbyggande med en större andel småhus. På mindre orter byggs som regel en större andel småhus än i storstadsområdena, beroende på att bostadsönskemålen är lättare att tillgodose i de delar av landet som ligger utanför storstadsregionerna. i Igångsättningen under första kvartalet i år är värd att observera även beträffande småfamiljsandelen. Fördel ningen av småhus och flerfamiljshus vad beträffar igångsättningen under denna tid innebär nämligen en mycket kraftig omkastning mot en ännu mindre andel igångsatta småhusbyggen. Denna andel har under en lång följd av år i genomsnitt rört sig mellan 28 och 31 procent men är under första kvartalei i år nere i 16 procent av igångsättningarna. Det är ju mycket otillfredsställande och motsvarar naturligtvis inte den fördelning som bostadskonsumenterna önskar. Undersökningar har såvitt jag vet visat att bostadskonsumenterna efterfrågar en större andel småhus än vad som har byggts tidigare. För att främja en större andel småhus i bostadsproduktionen föreslås i reservationen 8. till statsuiskottets utlåtande nr 100 en höjning av lånegränsen för småhus från 90 till 95 procent under förutsättning av att kommunal borgen för hus som byggs utanför detaljplanerat område ges. Den egna insatsen är en mycket tung börda för exempelvis egnahemsbyggare. Vi har framhållit värdet av en effektiv konkurrens på så lika villkor som möjligt mellan olika bostadsföretag och ägarformer för att uppnå lägsta tänkbara bostadsoch förvaltningskostnader. Vi förordar därför en höjning av lånegränsen för enskilda flerfamiljshus från 85 till 90 procent. : Även i år föreslår vi att förbättringslånen skall få utgå enligt de grunder som gällde före 1966 års riksdagsbeslut i frågan, som medförde en betydande inskränkning för vissa grupper, särskilt för äldre småbrukare som inte kan stå till den allmänna arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp människor innebär riksdagsbeslutet om förbättringslånen att dessa kategorier i vissa fall måste bo under socialt otillfredsställande förhållanden. Samhället hjälper dem inte på annat sätt än genom t.ex. det nyss beslutade äldrestödet, genom arbetsmarknadsåtgärder eller genom jordbrukspolitiska åtgärder. Det är i detta fall inte fråga om någon stor ekonomisk insats av samhället för en grupp som kommit i kläm i strukturomvandlingen av näringslivet. Tyvärr är det i många fall svårt för dessa människor att uppfatta sitt läge på annat sätt än att samhället vänder dem ryggen i olika avseenden. Herr talman! På grund av att debattordningen i dag upptar fem utskottsutlåtanden som skall diskuteras i ett sammanhang har jag att även redogöra för familjepolitiken som redovisas i statsutskottets utlåtande nr 101. Jag skall försöka göra det så kortfattat som möjligt. I fjol föreslogs av centerpartiet och folkpartiet att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t begära framläggandet av förslag vid årets riksdag om en sådan höjning av barnbidragen att barnfamiljerna dels skulle få kompensation för prisstegringar och skattehöjningar som inträffat efter den 1 juli 1965, när barnbidraget senast höjdes, och dels skulle erhålla en reell standardhöjning. Riksdagsmajoriteten avvisade förslaget med hänvisning till att en stor reform på familjeområdet skulle genomföras under budgetåret 1968/69. Vi kan nu konstatera att det förslag till en familjepolitisk reform som regeringen här lägger fram bara är en delreform. Det hade varit önskvärt att en samlad familjepolitisk reform hade kunnat presenteras riksdagen i år. Olika komponenter hade då kunnat på bästa sätt vägas mot varandra och fogas in i en sådan reform. På grund av att familjebeskattningsberedningen inte såsom tidigare aviserats har avgivit sitt betänkande saknas förubsättningar för en samlad reform på detta område. Vi vill emellertid understryka att förslag till en sådan åtgärd så snart som möjligt bör framläggas för beslut av riksdagen. Enligt vår mening måste barnbidraget även i framtiden inta en central plats i ett familjestödssystem. När det ta bidrag infördes kopplade samhället in på en ny och riktig linje. Enligt vår uppfattning är inte skatteavdragen en acceptabel och rättvis form för stöd åt barnfamiljer. Barnbidraget är lika för alla, och bidragsformen medger full konsumtionsfrihet för barnfamiljerna. Kostnaderna för barnens vård är så betydande att det måste anses rimligt att samhället bidrar med en stor del. Det allmänna barnbidragets uppgift är således att på ett riktigt sätt fördela barnkostnaderna mellan barnfamiljer och andra grupper i samhället. Motiven för en höjning av barnbidraget har nu ytterligare förstärkts sedan vi i fjol uttalade angelägenheten härav. I år har centern och folkpartiet beretts ekonomiskt utrymme för en höjning av barnbidraget med 100 kronor till 1000 kronor per barn och år. Detta betyder att barnbidragets köpkraft i stort sett återförs till 1965 års nivå, och jag tycker att barnfamiljerna har rätt att vänta sig åtminstone detta i avvaktan på en samlad familjepolitisk reform. I reservationen 1 b till statsutskottets utlåtande nr 101 anförs vissa principer för hur enligt vår mening en stor familjepolitisk reform bör utformas. Samhällets stöd bör täcka en större del av barnkostnaderna än vad som nu är fallet. Någon form av vårdnadsbidrag bör prövas. De familjepolitiska förmånerna bör indexregleras, och skattesystemet bör ges en sådan inriktning att det varken favoriserar hemarbete eller förvärvsarbete och inte heller skilda civilstånd. Det är viktigt att åtgärder inom familjepolitiken inriktar sig på barnens omvårdnad. Åtgärderna måste utformas så att barnen verkligen beredes vård. Jag kan här erinra om våra reservationer och vår uppfattning när frågan om familjedaghem och barndaghem diskuterades. Familjestödet bör vidare på sikt göras mer oberoende av bestämmelser för viss konsumtion. I princip bör fritt konsumtionsval medges. Ett viktigt steg i denna riktning har tagits i och med att grundbeloppet i det föreliggande förslaget om bostadstillägg för barnfamiljer inte är bundet till någon viss konsumtion. Vi måste konstatera att det i dag inte finns statsfinansiella förutsättningar till ett så stort familjestöd, att man kan undvara ett särskilt stöd till de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna, och det torde knappast heller vara möjligt att nå dit under överskådlig tid. Därför är ett särskilt stöd till låglönefamiljer nu en mycket angelägen sak. Med den svåra bostadsbristen inom vissa regioner och de höga bostadskostnaderna kan det trots vår principiella inställning om konsumtionsfrihet finnas skäl att ytterligare förbättra möjligheterna för barnfamiljerna att bo i goda bostäder. En god bostad är ju en primär förutsättning för anpassningen i samhället och för familjebildning. Med undantag för att vi föreslår ytterligare förbättringar för de lägsta inkomstgrupperna anser vi oss i avvaktan på en större reform på familjepolitikens område i stort sett kunna ansluta oss till propositionens förslag. I reservationen 4 föreslås att de familjer som enligt förslaget i propositionen skall få oreducerat bidrag därutöver skall erhålla ett särskilt statligt bostadstillägg på 100 kronor per år och familj. Stödet till de sämst ställda barnfamiljerna bör vara så stort som möjligt, men även ett bidrag av begränsad storlek kan ha inte ringa betydelse för dem det här gäller. Man har ibland hört uttalanden om att en bidragshöjning på 100 kronor betyder så litet att barnfamiljerna lika gärna kunde avstå från den. Säg inte det! Det är här fråga om barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna, och om resonemanget vore riktigt skulle man också kunna säga, att stödet för dessa grupper skulle kunna minskas med t.ex. 100 kronor. Men detta skulle säkerli gen anses vara en mycket anmärkningsvärd inställning till barnfamiljer med låga inkomster. Säkerligen skulle det sägas något om att det på ett kännbart sätt skulle drabba dessa familjer. Då bör det med samma rätt kunna hävdas att ett ytterligare tillskott på 100 kr. är värdefullt. Skälet att förslaget på ett olämpligt sätt bryter uppbyggnaden av bidragssystemet är mera formellt än reellt och saknar därför enligt vår mening tyngd. Det kan antagas att barnfamiljer som behöver och söker en större bostad inte alltid kan få någon sådan. Vid ett sådant förhållande mister familjen i fråga den del av det bostadsanknutna bidraget som skulle ha utgått om den större bostaden hade kunnat anskaffas. Vi anser det vara otillfredsställande att ett samhälleligt stöd är knutet till krav på en bostad som inte kan erhållas. Mot detta har utskottsmajoriteten inte kunnat anföra några argument, vilket på sitt sätt är anmärkningsvärt men å andra sidan ganska självklart. Vi föreslår att möjligheterna prövas att utforma bidragsbestämmelserna så, att barnfamiljer, som bevisligen har försökt erhålla en större bostad på bostadsorten men inte lyckats därmed, ändå får det stöd som skulle ha utgått om den eftersökta bostaden hade kunnat anskaffas. Med nuvarande bristsituation på bostadsmarknaden inom vissa regioner torde detta förhållande bli aktuellt för åtskilliga barnfamiljer i berörda inkomstlägen. I propositionen föreslås ett särskilt kompletterande stöd vid speciellt höga hyror. Kommunerna skall betala 50 procent av stödet och staten det resterande. Kommunerna skall själva besluta huruvida detta familjestöd skall utgå eller inte. Utskottets majoritet har där följt propositionen. Enligt vår mening är dock en omfördelning av ekonomiska resurser med hjälp av skattefinansierade bidrag i princip en statens uppgift, och därför bör hela stödet till barnfamiljerna vara en statens angelägenhet. Enligt uppgift har regeringen inte heller haft några överläggningar med vederbörande kommunförbund i den frågan. Någon nämnvärd inverkan på kommunernas planering för att förbilliga bostadsbyggandet torde en bidragsregel av detta slag inte ha. Vad beträffar utrymmesstandarden för erhållande av bostadstilläggen samt utbetalningen av dem anser vi att propositionens förslag i princip är inne på linjen om ökad konsumtionsfrihet inom familjestödet. Barnfamiljerna kan inte uppleva det som rättvist med de inskränkningar som föreslås i reservationen 3, bakom vilken står enbart socialdemokrater — dock inte alla socialdemokratiska ledamöter i utskottet; jag har en känsla av att en stor del av socialdemokraterna härvidlag går på regeringens förslag. Motiven för dessa inskränkningar kan för all del sägas vara välmenande men knappast välmotiverade. Sättet för utbetalningen av bostadstilläggen kommer andra talare att här beröra, och med hänsyn till att jag redan har talat ganska länge ber jag nu att med det anförda få yrka bifall till de reservationer i statsutskottets utlåtande nr 100 vid vilka mitt namn finns antecknat. Herr talman! Beträffande statsutskottets utlåtande nr 101 ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 b, 2, 4, 6 och 7 samt 8 a och b.